Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder som utjämnar eller avskaffar skillnaderna i beskattning när det gäller inkomster från lön kontra inkomster från pension. Som jag nyligen framhöll i mitt svar till Peter Hultqvist på en fråga med samma innehåll är det centrala målet för regeringens ekonomiska politik att bryta utanförskapet och att öka den varaktiga sysselsättningen. Fler i arbete är nämligen en förutsättning för att säkra välfärden för en befolkning med allt fler äldre. Med fler människor i arbete skapas således förutsättningar för att finansieringen av välfärden säkras långsiktigt. Fler i arbete är därför av stor betydelse för att kunna tillhandahålla en god ekonomisk situation för bland annat sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer. Ett betydelsefullt medel i denna politik utgör jobbskatteavdraget som ges till personer med arbetsinkomster oavsett ålder och som är extra stort för dem över 65 år. Mot denna bakgrund är en förändring av jobbskatteavdraget till att omfatta pensionsinkomster inte aktuell. En annan sak är att regeringen, som Peter Hultqvist känner till, för 2009 föreslår en skattesänkning för det stora flertalet pensionärer eftersom det är angeläget att förbättra den ekonomiska situationen för framför allt pensionärer med låga inkomster. Det innebär att beskattningen av pensioner år 2009 blir lägre än den var under den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Fru talman! Tack för svaret. Vad är den principiella grunden för att skatten på pensioner ska vara högre än skatten på arbete? Jag tycker inte att jag har fått något svar på det. Aldrig tidigare har vi haft ett system som i princip innebär skatt efter ålder inom ramen för det svenska skattesystemet. Aldrig tidigare har inkomster värderats olika på det sätt som sker nu, och jag tycker att det här är diskriminering av pensionärer. Läget är sådant att en pensionär som har en pension på 228 400 kronor per år betalar ca 10 000 kronor mer i skatt än en person som arbetar med samma inkomst. Vad finns det för principiell grund för det här? Regeringen påstår att det handlar om att den ena arbetar och den andra inte. Pensionärer har i regel arbetat hela livet. Deras pensionsnivå bygger också på inkomstnivåer i det tidigare arbetet. PRO har gjort en undersökning tillsammans med Världsbanken om skatten på pensioner och arbete i 53 länder. I inget av de här länderna finns ett system som liknar det svenska. Ingenstans betalar pensionärer mer i skatt än de som har arbete. Ingenstans försöker man dra en skiljelinje mellan pensionärerna och det övriga samhället. Men i högerns, de så kallade Nya moderaternas, Sverige drar man skiljelinjen. Där markeras skillnaden mellan de närande och de tärande, som det förr hette i högerpropagandan. Är pensionärerna tärande, Anders Borg? Är det därför de ska straffas med högre skatt? Anders Borg försöker ge bilden av att den högre pensionärsskatten ger nya jobb. Vilka nya jobb är det som har tillkommit genom att pensionärerna betalar högre skatt? Jag tycker inte att jag har fått någon redovisning på den punkten. Jag är rädd för att de siffrorna, de konkreta, exakta exemplen och de sambanden inte existerar. Argumenten på den här punkten är nog bara en luftballong. Och nu kommer verkligheten med lågkonjunktur. Varslen ökar vid företag efter företag runt om i Sverige. Jag tror att finansministern känner till den delen av verkligheten. Arbetslösheten kommer successivt att öka. Varken den sänkta a-kassan eller det förhållandet att pensionärerna betalar högre skatt har gett några fler jobb i den märkliga sysselsättningspolitik som högerregeringen tror sig bedriva. De riktiga motiven till att pensionärerna ska betala högre skatt måste vara något annat, någonting som hittills är dolt. Eller är det så enkelt som att era analyser om olika åtgärders riktighet och betydelse för samhällsutvecklingen är lite väl grunda och lite tunna i substansen? Jag vill nu, Anders Borg, ha svar på principfrågan varför pensionärer ska betala högre skatt än andra. Varför ska ålder vara avgörande för skattenivån? Vilka nya jobb har tillkommit - räkna upp dem - genom att pensionärerna betalar högre skatt? Kommer lågkonjunkturen att bromsas upp och varslen att bli färre genom att pensionärerna betalar högre skatt än andra? Jag skulle vilja ha en redovisning på dessa punkter.

Fru talman! Vi i skatteutskottet blev uppvaktade av pensionärsorganisationerna. Det var PRO, SPF, RPG, Kommunalpensionärerna med flera, och alla var överens om att det var lite konstigt att Sverige var det enda av de 53 länder som Världsbanken undersökte som straffbeskattade pensionärerna. Samtidigt redovisade de den opinionsundersökning som Synovate gjort där de ställt frågan hur svenska folket mellan 18 och 64 år såg på detta med skatt på pensionerna. 58 procent tyckte att pensionärerna borde betala mindre, 38 procent tyckte att de skulle betala lika, 3 procent svarade vet ej och 1 procent tyckte att de skulle betala mer. Den stora fråga som pensionärsorganisationerna och även vi ställer är varför Anders Borg och den moderatledda regeringen inte ser pensionen som inarbetad lön. Jobbkrisen kommer nu över oss, vilket Peter Hultqvist också nämnde. När man befunnit sig i arbetslivet och slitit ihop till sin pension, som det heter, råkar man sedan ut för en högre skatt. Anders Borg brukar, åtminstone försöka, hävda att han står på vetenskaplig grund. Bland de undersökta länderna är det bara Sverige som har den typen av straffbeskattning. Var i vetenskaplig forskning hämtar han kraften när det gäller detta? Pensionärerna förstår inte detta. Om man är ute i arbetslivet, är 40 år, har normal inkomst och tror att man ska kunna ha samma relation mellan pension och lön när man går i pension som man hade per den 31 december 2006 betyder det att man måste lägga undan en massa pengar. LO:s chefsekonom Dan Andersson har räknat ut att om man har en lön på ungefär 24 000 kronor och är 40 år måste man spara 250 000 på ett konto. Var det så det var tänkt? Svara på den principiella frågan varför man inte kan se pensionen som inarbetad lön. Den frågan har ställts många gånger, och nu är det ett ypperligt tillfälle för finansministern att svara på den. I så fall kan vi gemensamt gå ut och tala om hur svaret lät i denna kammare i kväll. Det kan vi göra i morgon när vi träffar dem från SPF eller PRO eller andra pensionärer som ställer frågan varför man inte kan betrakta pensionen som inarbetad lön och vari drivkraften ligger nu när jobbkrisen kommer. Kommer jobben att öka för att pensionärerna straffbeskattas? Svara mig när jag nu ställer frågan ytterligare en gång. Ursäkta att jag är tjatig, fru talman, men varför kan Anders Borg inte se pensionen som inarbetad lön? Kan vi få ett rakt svar på den frågan?
Fru talman! Det är svårt att värja sig för intrycket att Peter Hultqvist och Raimo Pärssinen är av uppfattningen att pension är uppskjuten lön och att pensionärerna i ett socialdemokratiskt Sverige skulle betala samma skatter som de som förvärvsarbetar. Det är lätt att förledas att få det intrycket, men alla som läst den socialdemokratiska partimotionen vet att det inte är sant. Vi har ett jobbavdrag som för en normal löntagare uppgår till något över 1 000 kronor i månaden. En del av det vill Socialdemokraterna höja, och sedan vill man sänka skatten något för pensionärerna. Sanningen är att om vi genomför Socialdemokraternas politik kommer det att vara mycket stor skillnad i skatt mellan förvärvsarbetande och pensionärer. Det är ingen slump att det ser ut på det sättet. Under den förra mandatperioden sänktes skatterna genom kompensation för egenavgifter med sammantaget 60 miljarder kronor. Inte en enda krona, inte 10 öre, inte ett öre av de 60 miljarderna i skattesänkningar gick till pensionärerna. Det blir därför lite märkligt om man från socialdemokratins sida nu vill ge intryck av att man ska ha samma skatt för pensionärer som för förvärvsarbetande, samtidigt som man själv lade fram skattesänkningar på 60 miljarder som bara kom de förvärvsarbetande till del. Låt oss titta på den socialdemokratiska partimotionen. Jag kan omdisponera den åt er lite grann så kan ni sänka skatten. Det är inte några stora krafter som krävs. Om vi tar bort era dramatiska förstärkningar av a-kassan, sjukförsäkringen och de andra bidragssystem som ni har som kärnpolitik får vi kanske ihop sisådär 10-15 miljarder, och då skulle vi ha råd att sänka skatten för pensionärerna. Det föreslår emellertid inte Socialdemokraterna, utan de hävdar att de står för en princip som jag naturligtvis delar, nämligen att pension är uppskjuten lön, och vi vill givetvis sänka skatten för pensionärerna. Det vill vi alla göra. Men när dessa brösttoner kommer fram och man sedan tar fram motionen ser man att det är 2 700 kronor per år och pensionär som skatten ska sänkas. Det betyder att skillnaden kvarstår. Det betyder att ni gör en skattesänkning på 5 miljarder för pensionärerna den här mandatperioden, när ni är i opposition. Under den förra gjorde ni en skattesänkning på 60 miljarder för de förvärvsarbetande och inte en krona, inte ett öre gick till pensionärerna i form av skattelättnader. Det är klart att Sveriges pensionärer kommer ihåg det, och därför kommer er kritik på den här punkten aldrig att bli trovärdig. Vi har nu sänkt skatten för pensionärer. Från den 1 januari sänks skatten för pensionärerna. Det är självklart att alla partier i alliansen vill gå vidare och i nästa budget, om ekonomin tillåter och finansieringen kan säkras, sänka skatten för pensionärerna igen. Det är en viktig åtgärd. Låt oss vara klara över att man med Socialdemokraternas politik sänkte skatten för förvärvsarbetande under den förra mandatperioden. Det man nu föreslår är inte att sänka skatten för pensionärerna i den utsträckning att man kunde säga att en princip om att det var uppskjuten lön skulle gälla. Det man i stället gör är att lägga sina pengar på att förstärka bidragssystemen, vilket gör att det lönar sig sämre att arbeta, så att färre kommer i arbete, och därmed undergräver man välfärdssystemen. Det är Socialdemokraternas ekonomiska alternativ. Kärnan i Socialdemokraternas politik är inte att sänka skatten för pensionärerna, utan den är att höja bidragen som gör att människor inte arbetar.

Fru talman! Det var ett mycket tramsigt inlägg av finansministern. Samma inkomst, samma skatt gällde under den förra mandatperioden. När den borgerliga regeringen kom till makten införde man jobbskatteavdraget som gjorde att skillnaden uppstod. Här försöker finansministern genom olika retoriska grepp och hänvisningar vrida det till att handla om någonting annat än det i själva verket handlar om för att dölja att han inte vill diskutera den principiella grunden. Vi har mycket tydligt sagt att vi vill tillbaka till ett system där man betalar samma skatt för samma inkomst. Gapet mellan dem som i dag har jobbskatteavdrag och dem som har pension har blivit så stort att det kostar mycket pengar för att kunna genomföra principen om samma skatt. Det kommer att ta ett antal år, om vi får makten, att komma tillbaka till det läget. Vi har dock bestämt oss för att vi, om vi vinner valet 2010, ska tillbaka dit. Det kommer inte att ske på ett år, det kommer inte att ske på två år, utan det kommer att ta tid. Det är dock målet och det som vi ska jobba för. Vi tar därför det första steget i vår alternativbudget och påvisar att en annan utveckling är möjlig genom att vi lägger en genomsnittlig sänkning på 2 700 kronor per år för pensionärerna. Det kan man jämföra med de 68 eller 70 kronor i månaden som ni delar ut till pensionärerna för att ge intryck av att ni gör något. 68 eller 70 kronor motsvarar möjligen en del av dagens rätt på någon lämplig restaurang eller liknande. Ni tycks alltså inte ha särskilt stora ambitioner. Min fråga är om pensionärers hyror är lägre än andras hyror. Är pensionärers mat och kläder billigare? Är det billigare för pensionärer att leva än för andra? Det vardagliga livet gäller ju också för pensionärsgrupperna. Det man möjligen kan se är att kostnader för medicin och sjukvård är högre i de grupperna. Men oavsett det måste man ha en principiell syn på inkomstskatten. Vår syn är samma inkomst samma skatt. Uppdelningen mellan närande och tärande, mellan dem som arbetar och inte arbetar, tycker vi är osund. Fler i arbete har varit det motiv som man har angett för det här. Men vi ser att varslen ökar. Arbetslösheten ökar i regeringens egna prognoser. Man räknar till och med i budgetpropositionen med ökade socialbidragsutbetalningar. Så den effekt som ska bli av att pensionärerna ska betala dramatiskt högre skatt uteblir. Den finns inte. Det är bara en bluff alltihop. Jag tycker att Anders Borg stampar runt med en konstruerad, lite bluffartad, ihålig argumentation och försöker ge bilden av att han kan trolla. Men det genomskådas av både PRO och SPF som är rasande över den här utvecklingen. En gammal borgerlig minister, centerpartist och numera ordförande i en av de organisationerna har mycket klart sagt att vi ska ha samma skatt för samma inkomst. Jag vet inte om ni har tagit debatt med honom. På något vis känns det som att här vill Borg och regeringen att Sverige ska vara unikt. Det är klart att nu är vi unika på att betala skatt efter ålder. Det kan man väl knappast kalla för en merit. Det är mycket intressant med den utredning som PRO tog initiativ till där man tittade på 53 länder ihop med Världsbanken. Vi var ensamma om den här orättvisa märkliga innovationen som ni har hittat på. Svara nu! Vilka nya jobb är det som har kommit fram genom att pensionärerna betalar högre skatt? Blir det en bromsande effekt på lågkonjunkturen av att vi har det här? Blir det färre varsel? Upp till bevis!
Fru talman! Låt mig säga så här till Sveriges finansminister: Konjunkturinstitutet räknar med att budgetöverskottet är bortslarvat i slutet av 2009. Han säger om ekonomin tillåter. Sedan undviker han frågan varför inte pensionen kan ses som en inarbetad lön. Det är en uppskjuten lön som han själv säger. Jag säger i denna kammare: Det är så skönt att veta att verkligheten alltid kommer i kapp retoriken. För när jag ställer den enkla principiella frågan pratar Anders Borg om vår budget. Hade inte olyckan varit framme när ni vann valet hade vi haft ett likformigt skattesystem, då lika inkomst oavsett var den kom ifrån skulle beskattas lika. Men nu har ni infört en straffskatt när man blir pensionär. Det är pensionärsorganisationerna mycket medvetna om och mycket kritiska till. Då börjar Borg att säga: Titta på Socialdemokraternas motion! Det är precis som Peter Hultqvist säger: Det kommer att ta lång tid. Men vi står fast vid principen att det ska vara ett likformigt skattesystem. Svara på frågan, snälla Anders Borg! Varför kan man inte se pensionen som en inarbetad lön? Alla pensionärer ställer den frågan. Varför ska jag efter att jag har slitit hela mitt liv när jag går i pension betala högre skatt? Varför är Sverige det enda land som har det så här? Vilken grund bygger han det på? Nu är jobbkrisen över oss. Ska jobbskatteavdraget ökas ännu mer för att det ska bli ännu mer jobb? Hur tänker han göra? Svara på frågan! Jag kommer att ställa den hundra gånger till tills jag får ett svar. Varför kan man inte se pensionen som inarbetad lön?
Fru talman! Det är lite svårt att förstå den här socialdemokratiska upprördheten. Man får nästan känslan av att den är påklistrad. Det räcker ju med att ta fram den egna socialdemokratiska politiken och läsa innantill. Då ser man att beskedet är att om Socialdemokraterna skulle få bestämma skulle skatten på förvärvsinkomster vara betydligt lägre än skatten på pensionen. Varför är det så? Jo, det är för att ni darrar inför en valrörelse där väljarna ska ställa sig frågan om de vill ha en skattechock med Socialdemokraterna. Ska vanliga löntagare, vårdbiträden, metallarbetare, byggnadsarbetare, få höjda skatter för att betala för bidragen? Då försöker man få till att man skulle ha en princip där Socialdemokraterna ska vara det stora skattesänkarpartiet. Socialdemokraterna skulle gå till val på 15 miljarder i sänkt skatt för Sveriges pensionärer. Det är ju ingen som kan tro på det. Ni föreslår inte det. Ni har utgifter på långt över 15 miljarder, på a-kassan, på sjukförsäkringen, på Ams. Ta de pengarna! Lägg dem på pensionärerna! Då vore den här kritiken riktig. Då skulle man kunna ta den på allvar. Då skulle man kunna tro på det här. Men låt oss titta bakåt. Låt oss titta på det socialdemokratiska värvet under regeringsåren. Det blir facit för trovärdigheten i vad man vill göra för pensionärerna. Är ni inte medvetna om vad ni gjorde? Vet ni inte om att kompensationen för egenavgiften enbart gick till förvärvsarbetande? Tänkte ni aldrig på att inte ens ett öre av det, inte en krona, inte en femkrona, inte en tia, ingenting av det gick till pensionärer? Av det stora skatteprojektet under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, det enkom största man gjorde på skatteområdet, gick inte en enda krona till pensionärerna. Nu vill man göra sig trovärdig på att man skulle föreslå 15 miljarder i skattesänkningar för pensionärerna. Det finns inte i förslagen. Det kommer ju aldrig att inträffa. Det förstår väl vem som helst. Det här är den klassiska socialdemokratiska oppositionsretoriken som sedan aldrig någonsin i regeringsställning skulle genomföras. Det är självklart att ni aldrig kommer att lägga fram en skattesänkning av den dimensionen för pensionärerna. Det vet pensionärerna. Socialdemokraterna tycker att det är häftigt att betala skatt. Man är för höga skatter. Man är emot skattesänkningar. Det gäller förvärvsarbetande. Det gäller för dem som jobbar i tjänstesektorn. Det gäller för ungdomarna. Det gäller för hela svenska ekonomin, och det gäller naturligtvis också för pensionärerna. Vi vill sänka skatten. Vi har tagit ett första steg för att sänka skatten för pensionärerna nu. Vi kommer naturligtvis i den takt ekonomin tillåter och finansiering kan säkras att gå vidare med de lättnaderna. Det är självklart att vi gärna vill sänka skatten för pensionärer. Vi är en allians som är för skattesänkningar. Sedan undrar Hultqvist och Pärssinen om jobben. Den frågan har vi diskuterat några gånger, och här har vi två alternativ. Vi har utanförskaps-Socialdemokraterna som lämnade efter sig något mellan en miljon och en och en halv miljon människor i utanförskap, en totalt misslyckad sysselsättningspolitik. Vi tog över. Utanförskapet har på två år minskat med 180 000 när man mäter det som helårsekvivalenser och i ungefär samma takt om man tittar på lite andra mått. Det råder det en bred enighet om. LO-ekonomerna har räknat fram siffror på jobbavdraget som är i precis samma härad som KI:s och Finanspolitiska rådets. Anders Forslund, forskare vid Institutet för arbetsmarknadsutvärdering, har gjort gällande att våra förändringar i jobbavdraget och a-kassan minskar arbetslösheten på sikt med 1-2 procentenheter, långsiktigt i jämvikt 80 000 fler människor i jobb. Det är den sysselsättningspolitik vi står för. Vi står för full sysselsättning. Socialdemokraterna står för att det inte ska löna sig att arbeta och för att man ska återbygga bidragssamhället. Det är väl bättre att ni är ärliga och säger det till väljarna än att ni håller på att låtsas att ni skulle vara för sysselsättning eller pensionärer. Ni är för höga skatter, ni är för höga bidrag och ni tror inte på arbetslinjen. Stå för det!

Fru talman! Anders Borg är en alldeles utomordentligt usel expert på socialdemokratisk politik. Det finns inte mycket i det han säger som har någon substans eller relevans i den här debatten. Om vi säger att vi ska jobba bort skillnaden mellan pensionärernas skattenivå och de arbetandes skattenivå menar vi det. Vi vill ha ett skattesystem med samma inkomst - samma skatt. Så har det varit. Det är ni som har genomfört jobbavdraget. Vi hade aldrig haft den här debatten om inte olyckan hade varit framme och ni hade vunnit valet. PRO och SPF hade aldrig haft anledning att vara upprörda över den här saken. Vi hade inte haft genomgången av 53 länder där vi är unika i det här avseendet. Ni har hittat på någon egen trollformel om att det ger fler jobb att pensionärerna skulle betala mer i skatt än andra. Du har inte kunnat redovisa vilka nya jobb som har kommit till. Du har inte kunnat tala om hur långkonjunkturen bromsas upp av det här systemet som ni har. Du har inte kunnat visa på hur det blir färre varsel. Det är bara mytbildningar och luftbubblor som du sysslar med. Det är självklart att det kommer att ta tid. Det är ärligt att säga. Det kommer att ta tid att jobba bort den skillnad som ni har ställt till med. Det kommer att tid, men det ska vi göra. Det är vårt besked. Vi tar första steget och påvisar att det är möjligt i vår budgetmotion. Men eftersom finansministern i grunden inte har en seriös inställning till det vi säger försöker han plocka ut något ur sitt sammanhang, fast han vet hur vår argumentation och strategi ser ut. Det är klart att politiken är en helhet. Vi ska återställa a-kassan, vi ska förbättra sjukförsäkringen; allt detta får vägas in och tar också sin tid. Det är mycket som ska göras för att reparera Sverige efter er vanskötsel, urgröpning av trygghetssystemen, skruvade sysselsättningspolitik och konstiga skattesystem.
Fru talman! Det här är en intressant debatt. Det får jag tacka Peter Hultqvist och Raimo Pärssinen för. Det är strålande att se hur tydligt det visas upp att Socialdemokraterna inte menar allvar med att sänka skatten för pensionärer. Hade man menat allvar med det hade vi sett det den förra mandatperioden. Då hade det inte varit så att man i den stora skattesänkningen - 2 procent av bnp, 60 miljarder kronor, fem barnbidrag i skattesänkningar - inte lade en krona, inte ett öre på pensionärerna. Alltihop gick till de förvärvsarbetande. Nu står man här och antyder att man skulle vilja sänka skatten med 15 miljarder för pensionärerna. Men ni har ju pengarna! Förklara för pensionärerna varför det är så mycket viktigare att höja a-kassan än att sänka skatten för dem. Pengarna finns ju. Om ni menar allvar med dessa 15 miljarder är det bara att ta dem från den ena kolumnen och flytta dem till den andra så har ni 15 miljarder där. Men det är inte det ni vill. Ni vill ha höga skatter, höga bidrag och ni är emot arbetslinjen. Det är kärnan i den socialdemokratiska politiken. Det vet väljarna, och det är det den valrörelse vi har framför oss ska handla om. Vi är trovärdiga när vi säger att vi ska gå vidare med skattesänkningarna. Vi tycker att det är viktigt att sänka skatten, men det är inte det enda som är viktigt. Det är viktigt med välfärd, skola, bra arbetsmarknadspolitik - det är viktiga saker. Men vi vill också sänka skatten, både för dem som arbetar och för dem som är pensionärer. Där är vi trovärdiga, för vi har visat att vi kan sänka skatten och hålla ordning i våra offentliga finanser på samma sätt som vi har visat att vi menar allvar när vi talar om full sysselsättning. Vi har steg för steg, kanske mer konsekvent än någon annan regering i Europa, återupprättat den fulla sysselsättningen. Genom att det ska löna sig bättre att arbeta, bli billigare att anställa och vara fler som driver företag har vi steg för steg lagt grunden för att komma tillbaka till full sysselsättning. Detta är vad valdebatten handlar om. Det är det vi ska gå till val på. Ska vi ha full sysselsättning eller ska vi ha höga skatter och bidrag? Det är naturligtvis här vi har skiljelinjen i svensk politik.